Herr talman! Isak From har frågat mig om befolkningen verkligen kan förvänta sig bättre täckning när så få nya master planeras. Låt mig inledningsvis slå fast att det är väldigt viktigt för mig och hela alliansregeringen att hela Sverige har bra mobiltäckning. Det behövs för att man ska kunna driva sitt företag. Det behövs för att man ska kunna kommunicera med sin omvärld. Och det behövs för att vi ska kunna möta människors allt starkare önskan om att kunna leva alltmer mobila liv. Därför är det en prioriterad fråga för alliansregeringen att se till att allt fler kan få tillgång till bättre och snabbare mobila kommunikationer i hela landet. De mobilnät vi har behöver byggas ut så att de både räcker till fler användare samtidigt och så att de täcker alltmer av landets yta. Just därför beslutade vi i alliansregeringen för sju år sedan att Sverige som det första landet i världen skulle öronmärka det så kallade 800-megahertzbandet för mobiltelefoni. Tack vare det beslutet byggs nu den modernaste mobila tekniken - 4G - ut i rekordfart inte minst på landsbygden. I samma anda fattade alliansregeringen för bara några veckor sedan beslut om att från och med den 1 april 2017 öronmärka 700-megahertzbandet för mobilt bredband och mobiltelefoni. Även det beslutet fattade vi för Sverige som ett av de första länderna i världen. Tack vare det skapas nu förutsättningar för att mobilnäten kraftfullt ska kunna byggas ut så att hela landet, också landsbygden, kan förses med ännu snabbare mobilt bredband och bra mobiltelefoni. Därför har det beslutet fått ett mycket varmt välkomnande både av dem som bor där mobiltäckningen brister och av mobiloperatörerna. För att mobilnäten ska räcka till fler, och för att vi ska kunna prata och surfa mobilt oavsett var vi är, måste operatörerna investera smartare och investera mer. Därför är det väldigt bra att flera operatörer nu har meddelat att de kraftfullt kommer att öka sina investeringar för ökad mobiltäckning i hela landet med fokus på de områden som har sämst yttäckning. Hela tre olika mobiloperatörer har satt upp som mål att de ska täcka minst 90 procent av Sveriges yta med sina mobilnät senast 2015 respektive 2016. Isak From undrar om befolkningen verkligen kan förvänta sig bättre täckning när så få nya master planeras. Mitt korta svar på den frågan är ja. Befolkningen kan förvänta sig bättre täckning. De tre operatörerna har meddelat att de tänker bygga ut sina mobilnät så att de täcker 90 procent av hela landets yta. Det innebär att ett stort antal så kallade vita fläckar kommer att få täckning. De senaste åren har allt fler börjat använda mobiltelefoni och mobilt bredband. Det har lett till en så kraftig efterfrågeökning på mobilt bredband att utvecklingen håller på att överbelasta operatörernas nät. För den enskilde mobilanvändaren kan det innebära att man inte kan koppla upp sitt mobilsamtal eller att samtalet bryts. Därför är det också viktigt att öka kapaciteten i näten så att fler användare kan använda mobilnäten samtidigt. En del av de investeringar som mobiloperatörerna nu gör handlar om att öka kapaciteten i näten. En annan del handlar om att se till att mobilnäten täcker mer av landets yta. Valet står inte mellan bättre yttäckning och högre kapacitet. Om vi ska ha bra mobiltäckning i hela landet krävs både och. Jag och alliansregeringen kommer att fortsätta göra allt vi kan för att underlätta och påskynda den utbyggnaden så att hela landet kan ha tillgång till bra mobiltelefoni och bra mobilt bredband.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Anna-Karin Hatt för svaret. Jag tycker att det andas en viss form av framtidstro, även om vi ska ha en diskussion om vad detta kan innebära. Jag och Anna-Karin Hatt har mötts här i kammaren i debatter med bäring på ungefär samma problem de senaste åren. Statsrådet har i takt med att opinionen har krävt detta också svängt, och erkänner nu att det faktiskt föreligger ett ganska stort problem. Alla är nog överens om att mobiltäckningen inte är så bra som operatörerna visar med sina täckningskartor. Det har framkommit med all önskvärd tydlighet de senaste åren. Medborgarna har visat sitt missnöje på olika sätt. De har skrivit till medierna, PTS, oss riksdagsledamöter och förmodligen också statsrådet med krav på förbättringar. Precis som statsrådet är inne på har flera av operatörerna annonserat vällovliga satsningar. De säger att de ska bygga ut till 90 procent i hela landet. Utgångspunkten för min interpellation här i dag var att titta på om det är så här. Eller vad är det som håller på att hända? När man tittar på antalet bygglov för master visar det sig att det inte är någon anstorm av ansökningarna till kommunerna, framför allt när det gäller glesbygdskommunerna. Jag har undersökt åtta av Västerbottens inlandskommuner, och där visar sig inte någon storsatsning på att öka täckningsgraden. Om man går på operatörernas egna siffror ser man att 84 procent av landets yta i dag har täckning - om man sammanväger operatörernas siffror. Men det är få av oss konsumenter som går omkring och har flera olika abonnemang i sin telefon. Oftast nyttjar man en operatör. Om man tittar på hur det ser ut över landet visar det sig att Norrbottens yta bara täcks till 64 procent. I övriga delar av Norrbotten har man inga mobila kommunikationer. I Västerbotten täcks 84 procent av ytan. Om det byggs ut till 90 procent även i Västerbotten blir det lite bättre, men det är ändå långt kvar till att hela länet täcks. Vi har i dag en situation som har visat sig inte minst drabba besöksnäringen. Under de senaste sportlovsveckorna slogs mobiltelefonin ut i Vilhelmina, i Tärnaby-Hemavan-fjällen och i Dorotea. Räddningstjänsten i Vilhelmina gjorde täckningsprov och konstaterade att man till exempel inte kan nå SOS Alarm när telefonin är utslagen under de här veckorna. Det är klart att konsumenterna, som har tecknat ett abonnemang, förväntar sig att kunna ringa. Lokalbefolkningen förväntar sig att telefonin ska fungera och inte slås ut på grund av att turisterna kommer. Nu har man lovat att det här ska ske på ett antal år, men vad pekar på att man faktiskt kommer att bygga master för att ta bort de här stora vita fläckarna? I dag ser vi i alla fall inte någon större anhopning av ansökningar.
Herr talman! Jag börjar med det som är kärnfrågan för själva interpellationen, det vill säga att Isak From har tittat på vilka bygglovsansökningar som finns för nya mobilmaster i sitt hemlän och jämfört med de miljardsatsningar som de tre operatörerna Telenor, Tele 2 och Telia har utlovat. Han ställer frågan: Kommer det verkligen att leda till en kraftfull utbyggnad av mobilnäten med så här få ansökningar? Mitt svar på det är ja. Man måste notera att Isak From har skrivit sin interpellation tre dagar efter att operatörerna Telenor och Tele 2 anmälde att de nu tänker göra likadana miljardsatsningar i sina mobilnät som Telia redan planerat att göra. Jag är också otålig, men jag tror att det är att gå över gränsen att tro att operatörerna på tre dagar ska ha hunnit lämna in alla de mobilmastansökningar som självklart kommer att komma som ett resultat av den kraftfulla utbyggnad av mobilnätstäckningen, yttäckningen, som operatörerna nu har förbundit sig till. Att tre dagar efter ett sådant besked tro att alla ansökningar finns inne är att vara lite väl optimistisk. Sådant här kommer att ta lite tid. Man måste frekvensplanera och se var det behövs nya master och hur man kan säkerställa att operatörerna inte behöver sätta upp för många mobilmaster, eftersom det också innebär ett ingrepp i naturen. Helt klart är dock att vi kommer att få se fler master och fler bygglovsansökningar framöver som en konsekvens av de miljardsatsningar som Telia, Telenor och Tele 2 nu var för sig tänker göra. När det gäller täckningskartorna som Isak From tar upp i sitt inlägg här i debatten har vi under ett antal år uppmärksammat att det har varit för stor skillnad mellan de täckningskartor som operatörerna visar upp och den verklighet som vi som mobilanvändare upplever. Det var därför som jag och regeringen för drygt ett år sedan gav PTS i uppdrag att göra stickprovsmätningar på ett antal olika ställen i landet, från norr till söder, för att se om täckningskartorna verkligen stämmer med verkligheten. Svaret blev tydligt. Alldeles för ofta skiljer det alldeles för mycket mellan de täckningskartor som operatörerna visar upp och den verklighet som människor lever i. Så snart jag fick det beskedet i min hand tog jag initiativ till att ge PTS och Konsumentverket ett nytt uppdrag som innebar att titta på vad vi kan göra för att komma åt de här problemen. Så sent som i onsdags överlämnade PTS och Konsumentverket resultatet av det uppdraget. Det är vad man faktiskt skulle kunna kalla en historisk branschöverenskommelse där samtliga fem mobiloperatörer som vi har i Sverige i dag åtar sig att framöver faktiskt förse oss konsumenter med mer rättvisande täckningskartor, och de täckningskartorna ska också kunna gå att jämföra mellan operatörerna. När du ska välja ett mobilabonnemang som funkar bra hemma hos dig eller jag ska välja ett mobilabonnemang som funkar bra där jag rör mig eller bor kan vi då veta vilken operatör som funkar bäst med de förutsättningar som vi har. Det här kommer att vara bra för operatörerna som stimuleras till att bygga ut näten mer, men framför allt kommer det att vara bra för mobilkunderna som kommer att få mer rättvisande information, som inte behöver köpa grisen i säcken och som framför allt inte behöver vakna upp dagen efter att de har skrivit på ett långt abonnemang med en mobiloperatör och upptäcka att det inte funkar så bra där de bor eller där de driver sitt företag. Den här historiska branschöverenskommelsen är viktig. Jag kommer att väldigt noga följa att operatörerna också gör det som de nu har förbundit sig till, det vill säga se till så att täckningskartorna framöver ska stämma med verkligheten.
Herr talman! Jag kan nog garantera statsrådet att befolkningen också kommer att följa detta nogsamt. Konsumenterna kommer att följa det här nogsamt. Jag hoppas att den överenskommelse som nu är gjord faktiskt driver på utvecklingen och visar mer riktiga kartor. Det blir ju inte bättre för den enskilde konsumenten att få rätt att veta någonting som han redan vet. Vet man i dag att man inte har täckning eller att man har dålig täckning blir det faktiskt inte bättre täckning för att man får veta det till följd av en överenskommelse. Men det kan också påvisa tydligt att vi har stora vita fläckar, och det kan kanske bli lite otrevligt för operatören att skylta med att man har sämre täckning i vissa områden. I det fallet tror jag att det är bra att man har kommit med den här överenskommelsen. Garantin är lite luddig. Ska hela landet få 90 procents täckning? I dag har hela landet söder om Stockholm över 90 procents täckning. Man har i det närmaste 100 procent söder om Stockholm, medan man ju längre norrut man kommer har desto sämre täckning. 64 procent av Norrbotten har täckning i dag, och det är den sammanvägda beräkningen mellan operatörerna. Precis som jag sade i min inledning är det få som går omkring med olika abonnemang i sin telefon eller har flera telefoner. Men så har faktiskt en del tvingats göra, framför allt i fjällvärlden där flera konsumenter har skaffat norska abonnemang som faktiskt funkar. Det är lite tråkigt att det ska behöva vara så. Möjligtvis är det kul att möjligheten ändå finns. På många områden kan det bli mycket bättre än vad det är i dag. Frågeställningen är: Hur många påskar ska mobiltelefonin behöva slås ut? Nu hoppas jag att mobiltelefonin kommande påsk kommer att vara hållbar och inte slås ut, men de senaste påskarna har faktiskt mobiltelefonin i fjällorterna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten slagits ut på grund av överbelastning. Telia har fortfarande inte sagt att de kommer att satsa. De säger fortfarande att det är för få kunder i Borgafjäll för att de ska bygga ut där. De gör storsatsningar i inlandet och även i en del fjällkommuner. De byter ut 2G-sändare mot 4G-sändare, vilket är bra och ökar möjligheten till att sälja datakommunikation i befintliga master, men det ökar inte täckningsgraden. Det kan förbättra möjligheterna på sina håll, och jag är inte emot det. Jag tycker att det är på sin plats att man gör det, och det är bra att man gör det man gör, men man kan inte samtidigt lova bättre täckning när det hitintills visat sig att det inte är så. Sedan kommer jag naturligtvis också att fortsätta följa det här. Ser jag att det kommer ytterligare ansökningar för mobilmaster kommer jag naturligtvis att säga att jag kanske hade fel. Mobiloperatörerna själva lyfter fram att det är besvärligt att få bygglov, eftersom alla överklagar besluten. Då kan det kanske vara så att mobiloperatörerna behöver ha samråd och lära sig att ta kontakt med samebyar och andra intressenter innan de sätter i gång någonting. Tidigare har man tagit tillbaka bygglov också, och den verklighetsbild som vi lever med är nog att vi inte riktigt tror på operatörerna än så länge.
Herr talman! Det stämmer att man kan göra mycket lokalt och regionalt, antingen för att underlätta mobilnätsutbyggnaden eller för att göra den svårare. Förra året gav jag Post och telestyrelsen i uppdrag att anordna ett antal regionala dialogmöten och föra samman lokala, regionala, offentliga och privata beslutsfattare med operatörerna så att de kunde sätta sig ned runt bordet och gemensamt ställa sig frågan: Vad kan vi göra, var och en och tillsammans, för att påskynda mobilnätsutbyggnaden? Det var en uppskattad form, och många har givit uttryck för att man vill fortsätta den regionala dialogen. Det var precis därför som regeringen så sent som i går, på gårdagens regeringssammanträde, beslutade om att ge fem olika länsstyrelser i uppdrag att gå vidare och fortsätta föra de här regionala dialogmötena så att man kan få fram just sådana här möten där kommuner kan ställa sig frågan: Hur kan vi underlätta bygglovsprocessen, prioritera den, och hur kan vi tillhandahålla samhällsmaster i delar av landet där det annars inte går att få till en ekonomiskt rationell mobilnätsutbyggnad? Just den typen av frågor kommer man att kunna lyfta upp vid dessa regionala dialogmöten, och jag är glad och stolt över att jag har kunnat medverka till att de får fortsätta. De tre operatörer som nu har aviserat att de ska göra miljardinvesteringar i utbyggnaden av mobilnäten har förbundit sig till och sagt att de tänker täcka 90 procent av Sveriges yta, var för sig, med sina mobilnät. Då kan man fråga sig om det är bra eller dåligt. Jag skulle säga att det är en ganska hög siffra, med tanke på att bara 3 procent av Sveriges yta är bebyggd i dagsläget. Sverige är ett vidsträckt land och med tanke på det är det väldigt bra att operatörerna nu tänker täcka 90 procent av landets samlade geografiska yta. Vi ska fortsätta driva på för att förbättra tillgången till elektroniska kommunikationer i hela landet. Och jag kan se att den politik som regeringen har fört genom en rad år verkligen gör skillnad. Jag skulle vilja ta ett konkret exempel när det gäller snabbt mobilt bredband från Isak Froms eget hemlän Västerbotten. I dag har mer än fyra av fem invånare i Västerbotten tillgång till den allra senaste mobila tekniken, 4G, där de bor. Det är lite bättre än täckningen när det gäller 3G som är den teknik som de flesta använder i dag, som de flestas mobiltelefoner använder i dag. Om vi i stället för befolkningstäckning tittar på geografisk yttäckning ser det annorlunda ut. 3G-nätet täcker i dag bara 3 procent av Västerbottens geografiska yta, men med 4G täcker vi, trots att 4G bara är ett par år gammalt, redan nu fem gånger så stor geografisk yta i Västerbotten. Det här är en väldigt stor skillnad som förklaras av en enda sak, nämligen att alliansregeringen för fem år sedan öronmärkte 800-megahertzbandet för att bygga ut mobilt bredband och mobiltelefoni. Det gör att vi nu snabbt får se bättre mobiltäckning i glesbygden. Det innebär också att många skulle kunna uppleva att deras mobiltäckning blir bättre när de bestämmer sig för att gå över till en modernare mobiltelefon som också kan använda den nya moderna 4G-tekniken. Mitt bästa råd till någon som bor på landsbygden, inte minst i Västerbotten just nu, är att pröva en 4G-telefon - gå till sin operatör och be att få pröva - och se om det kommer att förbättra mobiltäckningen. Rimligen borde det göra det eftersom det nu är där som den riktigt snabba utbyggnaden av mobilnäten sker.
Herr talman! Om det ska ta fem år från det att alliansregeringen bestämmer sig för att satsa på förbättringar till att de verkligen sker kommer vi förmodligen att stå här fler gånger. Jag hoppas att jag slipper läsa i tidningarna att telefonin slogs ut i påsk igen. Jag hoppas att dialogmötena mellan PTS, operatörerna och de regionala aktörerna blir lyckosamma. Det var inte kul att läsa en intervju i Västerbottens Folkblad den 24 mars med Sara Andersson som är kommunikations och marknadschef på PTS. Hon tror inte att man kan ställa högre krav på operatörerna. De är rädda för att operatörerna då flyttar och plockar ned sina sändare. Jag tycker inte att en myndighet kan agera på det sättet. Och jag tror också att PTS när de åker runt på dialogmöten har fått höra att de som ansvarig myndighet måste ställa krav på operatörerna. Operatörerna har fått sitt tillstånd för att de ska verka i hela landet. Det är rimligt att man har samma förutsättningar i hela landet. Det ska inte vara möjligt att bara satsa på gräddfiler. Jag hoppas att det går fortare än fem år innan vi ser ytterligare förbättringar. Jag tror också, precis som statsrådet är inne på, att i takt med att det blir klart och att 4G-utbyggnaden faktiskt går i den omfattningen som den nu går kommer fler att byta teknik. Fler kommer nog också att bli nöjda, men fler kommer kanske också att bli besvikna när de har köpt ny teknik och den inte fungerar lika bra som de hade förväntat sig. Men jag tror ändå att det är ett steg i rätt riktning. Det återstår nog en del eftersom det är klart att det är tungsamt. Men det är också glädjande att höra statsrådet ta ordet samhällsmaster som en möjlig åtgärd i sin mun för första gången. Det välkomnar vi, och det ska vi följa upp.
Herr talman! Jag tackar för en angelägen interpellationsdebatt med Isak From. Jag tackar också för att Isak kvitterar att han, precis som jag, ser att de investeringar som nu görs, den politik som regeringen för, också kommer att leda till att vi får bättre mobilnät i hela landet och att det kommer att leda till att fler konsumenter kommer att kunna uppleva det när telefonerna också går över till den modernaste tekniken. Mobiltäckningen förbättras kontinuerligt i landet. För fem år sedan fattade vi beslut om 800-bandet. Nu kan det tas i drift. Det tar fem år för oss att lägga om hela frekvensplaneringen, att ställa om från att vi tidigare använde det för tv-sändningar och att nu ställa om till mobiltelefoni. Men under tiden har vi gjort en rad andra saker som har gjort att mobiltäckningen har förbättrats för vart och ett av dessa år. Men nu går det ännu snabbare eftersom 800-bandet kan tas i bruk. Den utvecklingen kommer att gå ännu bättre när 700-bandet sedan kan tas i bruk. 700-bandet lämpar sig ännu bättre för att bygga ut snabbt mobilt bredband och bra mobil yttäckning än vad 800-bandet gör. Jag är glad över fyra saker i dag. Jag är glad över den historiska branschöverenskommelse som operatörerna träffade i onsdags så att vi som konsumenter äntligen kan få mer rättvisande täckningskartor. Jag är glad över att tre av operatörerna i Sverige har meddelat att de under de närmaste åren kommer att göra miljardinvesteringar för att bygga ut mobilnäten. Jag är också glad över att regeringen har kunnat fatta beslut om att ge länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta de regionala dialogmötena. Slutligen är jag otroligt glad och stolt över att Sverige som ett av de första länderna i världen nu har öronmärkt även 700-bandet för mobiltelefoni. Även det beslutet kommer att leda till att Sverige kommer att kunna fortsätta vara ett it och telekomland i världsklass.